Fru talman! Om man nu har samma uppfattning som Inga Lantz — självfallet delar jag inte den uppfattningen i alla delar — så är det ju faktiskt vår uppgift att komma med förslag till förändringar. Det räcker inte, Inga Lantz, att stapla ord på varandra, utan det gäller att konkret tala om hur man vill åstadkomma förändringar. När förändringarna har den karaktär som Inga Lantz föreslår — dvs. att de uppgår till mångmiljonbelopp — får man vara så snäll och tala om varifrån de pengarna skall tas.

Fru talman! Om man inte vidtar de konkreta åtgärder som jag faktiskt har redovisat från denna talarstol, kommer det att kosta ännu mer i form av andra pengar som skall till. Vidare: Vi har redovisat i våra ekonomiska motioner, bl.a. i våra 89 skattemotioner, hur vi vill finansiera de ekonomiska reformerna och vilken omfördelning av ekonomiska medel i vårt samhälle som vi vill ha. Det finns konkreta åtgärder som man kan vidta för att förbättra t.ex. grundskolan — ett område som jag inriktat mig på. Det behövs en ökad lärartäthet. Det behöver införas arbetslagsprinciper att gälla för lärarna. Det behövs en elevmedverkan som är verklig och som inte bara finns på papperet. Det behövs mer av elevvårdande personal. Det behövs ett delningstal som är samma för hela grundskolan, med sammanhållna klasser. Jag tror att man med sådana åtgärder skulle kunna förbättra skolsituationen för många elever. Betygen måste bort — det kostar ju ingenting att genomföra. Det behövs klassrum och hemrum för eleverna för att det skall bli en bättre skolsituation. Det behövs reservvikarier — det kostar heller ingenting, eftersom vi ju måste ha vikarier när de ordinarie lärarna är sjuka. Det går alltså att vidta organisatoriska åtgärder som inte är speciellt kostnadskrävande, om man vill förbättra grundskolans högstadium. Även åtgärder som är kostnadskrävande får man betala för, men över andra konton — om man inte vidtar dem direkt i anslutning till det här.

Fru talman! I diskussioner om besparingar i skolan kan det finnas anledning att komma ihåg att skolan under senare år tillhört en mycket gynnad samhällssektor. Mellan åren 1976 och 1981, alltså så länge vi haft icke-socialistisk regering, har anslagen ökat från 8,2 miljarder kronor till så gott som 17 miljarder kronor — dvs. en fördubbling på fem år. Självfallet finns det då möjligheter att ompröva och utnyttja vissa insatser mer effektivt. Ett krav som man då måste ställa framför andra är att de elever som bäst behöver hjälp skall få sådan, något som också varit folkpartiets ledstjärna i besparingsarbetet. I budgetpropositionen föreslås en rad insatser inriktade på just detta. Av den generella besparingen återgår en fjärdedel. Tillsammans med den tidigare länsskolnämndsresursen innebär det 200 milj.kr. till kommuner med särskilda behov. Birgitta Rydle nämnde tidigare här några av de faktorer som skall vara vägledande, men efter Inga Lantz anförande kan det finnas anledning att upprepa dem.

Likaså är det viktigt att vara uppmärksam på kommuner där skolväsendet snabbt håller på att byggas ut. Ett annat viktigt kriterium för behov av särskilda åtgärder är andelen invandrare i en kommun. De uppräknade faktorerna tar ju direkt sikte på att tillförsäkra extra resurser åt dem som bäst behöver dem. För att vi skall kunna göra de besparingar som den ekonomiska situationen fordrar av oss utan att kvaliteten blir lidande krävs emellertid att alla tar sitt ansvar, att alla med intresse för skolan — personal, elever och föräldrar — känner att just deras insats är viktig, att just de behövs. Det krävs också att man har förutsättningar och goda arbetsredskap för att förverkliga denna känsla av gemensamt ansvarstagande. Jag tror att vi har demi den nya läroplanen Lgr 80. Den ger stor frihet att utforma undervisningen efter elevernas intresseinriktningar. För inte mindre än en tredjedel av tiden på högstadiet ges denna möjlighet. Lgr 80 innebär också en stor satsning på teknik — från lågstadiet till högstadiet. Detta bör ge oss en bredare grund för att kunna hålla Sverige i täten på det tekniska området och motverka snedfördelningen mellan flickor och pojkar i valen till gymnasieskolan. Genom att lokala arbetsplaner skall utarbetas finns också stort utrymme för initiativ för dem som på olika områden skall verka i skolan. Ett annat mycket viktigt inslag är det närmande till arbetslivet som Lgr 80 förutsätter. Genom att barn och ungdomar inte längre har naturlig insyn och delaktighet i sina föräldrars arbetsplatser är det nödvändigt att skolan får möjlighet att ge eleverna kunskap om vuxenlivet. Men här liksom i många andra delar av skolans verksamhet behövs föräldrarnas och arbetsplatsernas medverkan. Ett steg på vägen att mer engagera både elever och föräldrar är den proposition om ökat medinflytande för dessa som den icke-socialistiska regeringen presenterade i fjol och som riksdagen fattat beslut om. De krav som Inga Lantz tog upp i sitt anförande är alltså redan tillgodosedda, dels genom Ler 80, dels genom medinflytandepropositionen. Hon slår alltså in öppna dörrar. Också när det gäller de besparingar för gymnasieskolans räkning som diskuterats och som håller på att bearbetas i utbildningsdepartementet har man som riktlinje att de elever som bäst behöver hjälpen också skall få den. Det har t.ex. sagts ifrån att de yrkesinriktade linjerna i ringa utsträckning kommer att beröras av tid för självstudier. Likaså är det viktigt att invandrarelevernas behov särskilt beaktas. Enligt budgetpropositionen, som vi nu behandlar, utgår för stödundervisning i svenska åt invandrarelever 6,3 milj.kr., och anslaget till hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk för invandrarelever har räknats upp med 2,2 milj.kr. Det är självklart att dessa insatser också i fortsättningen skall stå i förgrunden. Men visst finns det områden där resurserna kan utnyttjas bättre. Inom ”timme till förfogande” finns inslag som är riktiga och nödvändiga — t.ex. samlevnadsundervisning och arbetslivsorientering. Men det finns också många exempel på ren underhållning — pop-grupper och liknande — som vi definitivt kan klara oss utan om den skall betalas med skattemedel. För inte så länge sedan hörde jag en rektor för en gymnasieskola på ca 1000 elever redovisa statistik över bortfall av lektionstid från den aktuella skolan. Under två månaders tid försvann inte mindre än 98 dagars lektionstid för dessa elever. Det var friluftsdagar, studiedagar, koncentrationsdagar, lovdagar. Nog borde det gå att samordna aktiviteterna bättre. Förra våren presenterade regeringen den s.k. ungdomspropositionen med introduktionsprogram, 40 veckors yrkesintroduktion och lärlingsutbildning. Från oppositionen hördes då kraftig kritik, men verkligheten har visat att den var obefogad. Kommunerna har organiserat introduktionen på ett föredömligt sätt, näringslivet har tagit sitt ansvar och ställt introduktionsplatser till förfogande, och rapporten från många delar av landet visar att yrkesintroduktionen i de flesta fall lett till anställning — ofta i så stor utsträckning som 90 Ho. Under kommande budgetår kommer inte mindre än 18 000 elever att beredas plats i dessa typer av utbildning. Tyvärr har man inte lyckats lika bra med att placera ungdomar i lärlingsutbildning. Arbetsgivare som ställer utbildningsplatser till förfogande finns, men facket säger nej. Det är så mycket mer beklagligt som det först och främst är en mängd ungdomar som drabbas, som nekas en yrkesutbildning de själva valt och som finns tillgänglig på orten — och dessutom finns dessa utbildningsplatser framför allt inom hantverksyrken som håller på att dö ut. Lena Hjelm-Wallén berörde ungdomspropositionen och menade att kommuner försöker upprätthålla kvaliteten. Jag tycker att det är att visa en ytterligt dålig tilltro till kommunerna, och detsamma gäller hennes sätt att ta upp handledningen. Jag är alldeles övertygad om att kommunerna på alla platser i landet har de bästa förutsättningar att, med anpassning till de lokala förhållandena, utöva den tillsyn och anordna den handledarutbildning som behövs just där. Det är för resten en genomgående skillnad mellan oppositionen och regeringen att regeringen har tilltro till kommunernas förmåga, vill decentralisera besluten, tilltror de människor som arbetar med frågorna förmåga att genomföra intentionerna på bästa sätt, mot bakgrund av de lokala förhållandena. Socialdemokraternas reservationer och tali kammaren andas bara misstro mot dem som arbetar med skolfrågor. Om man inte ger direktiv uppifrån kan man inte säkerställa kvaliteten, var andemeningen i Lena Hjelm-Walléns inlägg. Det är verkligen att nedvärdera människor på det lokala planet. Inför de ytterligare besparingar som väntar oss är det emellertid nödvändigt att inse att nedskärningar inom utbildningen inte kan jämställas med andra nedskärningar. I Ullstenplanen, som presenterades för ett par månader sedan, underströks att besparingsåtgärder måste kombineras med offensiva satsningar. En sådan offensiv satsning är satsningen på skolan. En gedigen utbildning är det bästa redskap vi kan ge landets barn och ungdomar, så att de så småningom skall kunna bli de självständigt tänkande människor som vi liberaler ser som omistliga i det samhälle vi verkar för och som också kan göra de insatser för landet som är alldeles nödvändiga för våra kontakter med omvärlden på områden som gäller handel, teknik och industri. Många människor är oroliga för skolan. Men det går att spara på skolområdet. Skolan har, som jag tidigare sagt, under senare år varit en sektor som tillförts mycket stora resurser — resurser som inte alltid har utnyttjats på bästa tänkbara sätt. Men när rationaliseringar och omprövningar är gjorda finns det risk för att ytterligare nedskärningar kan medföra att kvaliteten naggas i kanten. Skolan kommer därför att vara ett prioriterat område för folkpartiet. 1982/83 skall vi införa den nya läroplanen, som är ett liberalt utbildningsdokument, där kvalitet på kunskaper, en bättre arbetsmiljö i skolan, valfrihet och arbete för jämställdhet är de viktigaste inslagen. Vi kommer att fortsätta det här arbetet och se till att folkpartiet på alla nivåer slår vakt om skolan som det område som skall prioriteras och ses som en investering för framtiden.
Fru talman! Ylva Annerstedt inledde sitt anförande med att säga att kvaliteten inte blir lidande genom den åtstramning som skolan kommer att få vidkännas. Men sanningen är ju att redan nu är kvaliteten dålig. Det gäller inte alla kommuner. Det gäller inte de rika kommunerna, men i de fattiga kommunerna har man under många år brottats med problem när det gäller ekonomin. Och det som nu föreslås medför alltså en ytterligare kvalitetsförsämring. Sedan tror jag inte att det handlar om misstro, som Ylva Annerstedt sade. Det är visserligen Lena Hjelm-Walléns sak att replikera på detta, men jag vill ändå ta upp det. Ylva Annerstedt talade om misstro mot människor som arbetar i skolan. Sanningen på det området är att både elever och lärare och annan skolpersonal arbetar under svåra förhållanden i många skolor, i många kommuner, just därför att man saknar de resurser — ekonomiska eller andra — som man borde ha rätt att få, den hjälp man borde ha rätt att få från statsmakterna. Sedan skulle jag vilja säga några ord om detta med ökat medinflytande. Det kom en proposition för ett tag sedan, och den gjorde många inom Hem och skola-rörelsen väldigt besvikna. Vi har diskuterat det här i min Hem och skola-förening, där jag är huvudklassombud. Vi blev mycket besvikna när vi såg vad det här ökade medinflytandet skulle innebära. I praktiken är det ju rektor som skall samråda under vissa förutsättningar, och några garantier för ett ökat medinflytande för vare sig eleverna eller föräldrarna finns inte. Man hart.ex. inte löst de ekonomiska frågorna — om föräldrar skall ha rätt att få ersättning ifall de är borta från arbetet för att delta i samrådet. Det har inte sagts något om det. Jag tror att om man skall få ett medinflytande, vare sig det gäller för eleverna eller för föräldrarna, måste man hårdare slå fast detta och garantera det ökade medinflytandet på ett annat sätt. Jag tycker att det här, efter många diskussioner om hur viktigt det är med elevmedverkan och elevinflytande, är väldigt tunt. Det gäller även vad som står i Lgr, där det heter att eleverna skall medverka i närmiljön, i skolbibliotek osv. Men jag tycker att man skall utgå från mycket mer medverkan och att eleverna skall vara med i all planering av skolverksamheten och aktivt ta del i arbetet med att sköta skolan samt ta ansvar för detta. Jag tror att man skulle komma mycket långt i kvalitetshöjning här, ifall man slog fast medinflytandet hårdare i stället för att bara i allmänna ordalag tala om att det här är viktigt. Det är vad man gör i dag.
Fru talman! Jag hade väntat att Ylva Annerstedt skulle ha litet mera åsikter om flickornas utbildningssituation i skolan. Ylva Annerstedt tog upp detta i den allmänpolitiska debatten, men nu finns det tydligen inte mycket att säga om saken. Hon har nu inget eget att komma med, och hon säger nej till de förslag som vi från socialdemokratiskt håll har lagt fram. Jag tror att det är alldeles för tidigt att stämma upp några lovsånger om yrkesintroduktion. Hur den fungerat skall utvärderas senare. Däremot kan många kommuner redan nu klart se att ungdomspropositionen innebar att kommunerna själva fick ta på sig en mycket större del av utgifterna för ungdomarna i och med att beredskapsarbetena försvann. Det är alltså redan nu klart. Jag anser också att Ylva Annerstedt har uppfattat sin roll som riksdagsledamot fel, om hon tror att det bara gäller att besluta så litet som möjligt här i riksdagen. Det måste vara så att när vi t.ex. fattar beslut om den företagsförlagda utbildningen skall vi också klargöra vissa frågor som är mycket viktiga för verksamheten — t.ex. om handledarens utbildning, om pengarna för tillsynen, om skolans samverkan med de fackliga organisationerna osv. Det har inte riksdagsmajoriteten gjort, och det är därför som en hel del av kvaliteten i utbildningen kan sättas i fråga. Det är inte misstro mot kommunerna, när vi kräver att riksdagen faktiskt skall fatta ordentliga beslut. Att hysa tilltro till kommunerna är inte samma sak som att lämna kommunerna i sticket.
Fru talman! Först några ord till Inga Lantz om kvaliteten och om ojämlikheten kommuner emellan. Det är just med hänsyn till dessa förhållanden som särskilda åtgärder på skolområdet har vidtagits. 200 milj.kr. skall avsättas för de kommuner som har de största problemen och alltså bäst behöver den hjälp som står att få. Det innebär en väsentlig ökning av anslaget — en fördubbling — till de kommuner som bäst behöver hjälp. Jag har ingen anledning att upprepa vilka kriterier som är aktuella när det gäller grundvalarna för länsskolnämndernas beslut i fråga om dessa kommuner. Där ingår just de saker som Inga Lantz tog upp i sitt anförande. Beträffande medinflytande hade Inga Lantz och jag en debatt i höstas, och Inga Lantz tog upp samma sak då. Det är ändå så att propositionen om medinflytande stadgade en skyldighet för rektor att ge information till elever och föräldrar innan beslut fattas. Det vore ju märkligt om inte både elever och föräldrar skulle ta vara på den möjligheten att medverka och göra sina synpunkter gällande i sammanhanget. Det gäller alltså all planering som elever och föräldrar på det sättet kan öva ett inflytande på, och ingen är utesluten. Den aktiva elevmedverkan går som en röd tråd genom den nya läroplanen, och ingenting saknas där av det som Inga Lantz tog upp. Så till Lena Hjelm-Wallén, först beträffande flickornas situation. Jag tycker inte att något har förändrats sedan vi hade diskussionen i den allmänpolitiska debatten. Då var det framför allt de tekniska och företagsekonomiska områdena jag tog upp. Skall det bli något utslag i yrkesvalet, måste de här frågorna behandlas tidigt, och läroplanen ger utrymme för att entusiasmera och intressera flickorna för otraditionella yrkesval. Yrkesintroduktionen har faktiskt givit ett mycket gott resultat. Medlen för handledningen finns där, men vi tror att kommunernas folk klarar av detta och att decentraliseringen inom skolans område skall fortsätta.
Fru talman! Regeringen tar med ena handen och ger tillbaka litet med den andra. Men de miljoner som kommer tillbaka till skolorna i form av pengar för särskilda åtgärder räcker inte. Man litar på att kommunerna skall klara av det här. Men det har ju visat sig sedan lång tid tillbaka att kommunerna faktiskt inte klarar av det. Utredning på utredning och undersökning på undersökning visar att vi har en väldigt ojämlik skola. De skillnader man trodde att man skulle eliminera när man införde grundskolan har inte försvunnit. Det finns t.o.m. utredningar som visar att skillnaderna har vuxit under 1970-talet, och med den nuvarande regeringspolitiken kommer man inte till rätta med det förhållandet. Sedan vill jag säga någonting om elevinflytandet. Jag tycker att det saknas väldigt mycket i det sammanhanget. Det är riktigt att rektorn skall ge information till elever och föräldrar — jag tror att det är en gång per termin. Jag tycker inte att det räcker. Jag menar att föräldrar och elever skall vara med och planera i vardagslivet i skolan, inte bara få information och tycka till om den en gång per termin. Det är inte detta jag menar med elevmedverkan, elevinflytande och ökat föräldrainflytande. Det räcker inte för mig, och därför tycker jag att det fattas väldigt mycket. Just de saker jag tog upp i mitt inledningsanförande tror jag skulle hjälpa till att få ett vidgat elevinflytande. Det bör slås fast att det är elevernas rättighet och skyldighet att vara med i skolvardagen på ett sådant sätt.
Fru talman! Vi socialdemokrater vill ha någon sorts ordning i politiken. Vi menar att önskemål och krav måste följas av att man talar om hur de skall uppfyllas, och då handlar det ofta om att anvisa pengar. Debatten här i dag har väldigt mycket handlat om att kommunerna skall klara av det ena eller det andra. Man skall tilltro kommunerna att göra det, har det sagts. Jag tror att kommunalmän och kommunalkvinnor betackar sig för den tilltron, för här har refrängen i alla de borgerliga talarnas visor varit att ju mindre medel kommunerna får, desto mera skall de klara av.
Fru talman! Inga Lantz säger att pengarna för särskilda åtgärder inte räcker för att ge de kommuner hjälp som behöver det. Det är ändock fråga om en fördubbling. 200 miljoner får kommunerna genom de särskilda pengarna i budgeten, och det bör tillförsäkra de kommuner som har de största problemen — de som har flest invandrarelever, som har flest handikappade, som har en stor utbyggnad av sin skola — möjlighet att möta de problem och de behov som där uppkommer. Inga Lantz säger att skillnaderna inte har försvunnit när grundskolan infördes. Nej, det tycker inte jag heller att de har gjort, eftersom den grundskola som infördes 1962 var alldeles för teoretisk och tog alldeles för liten hänsyn till elevernas inriktning, framför allt till de praktiska elevernas styrka. Jag tror att Lgr 80 däremot ger förutsättningar att utjämna de skillnaderna. Föräldrarna skall vara mer aktiva i vardagslivet, säger Inga Lantz. Jag tycker också det, och det kan inte vara okänt för Inga Lantz att min utredning på det området håller på att remissbehandlas. Material kommer så småningom till departementet och föranleder de åtgärder som brukar följa av en utredning. Lena Hjelm-Wallén tar upp frågan om ordning. Ordning i skolarbetet vill också vi liberaler ha, men skillnaden är den att vi tror att kommunerna och det folk som där arbetar med skolfrågorna alldeles utmärkt klarar av att upprätthålla den ordningen.

Fru talman! I motion 1980/81:447 har jag tillsammans med Gudrun Sundström och Lilly Hansson föreslagit att riksdagen skulle göra ett uttalande om värdet av att införa dansundervisning i grundskolan, detta i syfte att flickor och pojkar skall kunna ha roligt tillsammans och inte behöva stimulera sig med alkohol och andra droger för att våga vara med. Utskottet föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det vi avser redan går att göra inom gällande bestämmelser. En liknande motion i fjol avstyrkes med hänvisning till att det inte var lämpligt att ändra läroplanen nu. Även om det enligt utskottet varit möjligt redan 1973 att undervisa i dans i skolan, så är det först under de senaste åren man kommit i gång, och det bara i skolor där det finns någon intresserad lärare eller annan person som åtagit sig undervisningen. Jag kan ge ett exempel från Umeå. En dansintresserad trafikpolis gick till skolan på sin fritid och erbjöd sig att undervisa i sällskapsdans under lunchtimmarna. I början gick det litet trevande, men det kom allt fler elever. Lärarna kom för att se vad som stod på, och så ville de lära sig att undervisa i dans. Polisen tyckte att detta var ett annorlunda och mera positivt sätt att få kontakt med skolungdomar än att bara jaga dem i buskar och snår på kvällarna. Polismästaren, som är mycket klok, gav nämnde polisman lov att under tjänstetid undervisa i dans. Utanför skolan anordnas också spritfria ungdomsdanser under mottot Våga stuffa. Det är mycket uppskattade tillställningar. Och även där är polisman Fred Lindgren med och dansar i brottsförebyggande syfte, som det heter i en artikel i Västerbottens Folkblad den 24 februari i år. I Polistidningen nr 7 för 1980 finns en artikel om hur polisen i Älmhult ordnat spritfria ungdomsdanser. I Borås har dans blivit ett mycket populärt ämne i skolan. Men även här är det ett par eldsjälar utanför skolan som startat verksamheten. Många andra exempel skulle också kunna anföras. Målet är inte bara danskunnandet i sig, utan att en pojke eller flicka som kan och tycker om att dansa kommer till dansen för att dansa och inte för att dricka. Det är de som står utanför som stimulerar sig med bl.a. alkohol; det kunde man se exempel på i TV-serien Godnatt, jord. Min mor, som kom från en mycket sträng miljö, ansåg att det var särskilt viktigt att pojkarna lärde sig dansa. Hon sade: ”Det är bättre att de är inne på logen och dansar än står bakom väggen och super.” Hon ansåg att hon själv gått miste om mycken glädje och gemenskap under ungdomsåren därför att hon inte kunde dansa. Därför såg hon till att vi barn fick lära oss det. Det är viktigt att pojkar och flickor på ett ledigt sätt får ha roligt tillsammans. Att krafter utanför skolan engagerar sig är bra. Men det är dock skolan som möter alla barn och ungdomar. Därför borde många fler inom skolan ta sig an dansundervisningen. Det finns alltid någon intresserad lärare, och han eller hon bör få lära sig att undervisa i dans. En lämplig målgrupp är gymnastiklärarna, som därmed i sin undervisning skulle kunna kombinera dans och motion. Men möjlighet att ge dansundervisning skall varje intresserad lärare ha. De som inte vill skall förstås slippa. I skolor där dans tagits upp på skolschemat är erfarenheterna positiva, både bland elever, lärare och föräldrar. Dans är också ett kulturarv. Det är viktigt att lära sig vad man har dansat, var man har gjort det och hur man har dansat. Fru talman! Jag konstaterar med besvikelse att utskottet inte biträtt motionens syfte eller åtminstone gett ett hedersomnämnande åt att kunskaper i dans aktivt skulle motverka behovet bland ungdom att använda alkohol och annan stimulantia för att ha roligt och trivas med sig själva. En undersökning vid skolor i Skellefteå gav kraftigt stöd åt den tanken. Som en flicka uttryckte det: När man kan dansa behöver man inte supa för att våga dansa. Det här är ingen kuriös detalj i ungdomens uppfostran. Jag anser att dansen är en mycket viktig del i helheten — att kunna få vara tillsammans och att alla skall få delta. Jag tror att det hade varit av stort värde och ett stöd för de skolor som infört dansundervisning, om utskottet ställt sig positivt till ett uttalande. Men motionen i fjol och i år har rönt stort intresse och medfört att allt flera arbetar för idéerna i den. Häromkvällen fick jag telefon från ett rektorsområde i Västernorrland. Man berättade att man i år hade lärt 400 ungdomar att dansa. Det som hänt på detta område i en del skolor de senaste åren är bara början. Dansundervisning behöver inte kosta en mängd nya pengar. Det är snarare en fråga om intresse och prioriteringar. Fru talman! Jag finner det meningslöst att mot ett enhälligt utskott yrka bifall till motionen, men jag förbehåller mig rätten att vid behov få återkomma.

Fru talman! Eftersom dansen emanerar från den kristna och religiösa kulten kan det kanske vara på sin plats att jag fortsätter med religionen. En rad riksdagsmän har i fyra motioner, redovisade på s. 35 i betänkandet, föreslagit att kristendomsämnet skall ges en självständigare ställning på skolschemat. I dag är religionsämnet integrerat i de samhällsorienterande ämnena. Ämnet kristendom är i sin tur integrerat i religionsämnet, där det får trängas med en rad andra religioner och nyandliga rörelser, marxism och mycket annat. Vi motionärer menar att det inte är särskilt tillfredsställande. Utskottet svarar vänligt och försiktigt på motionerna och ibland, tycker jag, nästan som om man hade litet dåligt samvete, och det är ju alltid nyttigt. Man hänvisar till Lgr 80, ur vilken ett utdrag finns som bilaga till betänkandet. När jag studerar detta utdrag blir jag något betänksam. Det framhålls nogsamt att kristendomsundervisningen skall ha sitt centrum i Bibeln och i kyrkokunskap. I undervisningen skall alltså ingå studier av Bibeln, ”t.ex. det gamla och det nya förbundet, Jesu förkunnelse och Jesus som Kristus Därmed är också sagt att man ”t.ex.” också kan hoppa över att behandla Jesus som Kristus. Jag menar att man här till den enskilde läraren överlämnar ett alldeles för betydelsefullt avgörande. Vi vet att det finns lärare med olika intresseinriktningar. Och jag föreställer mig att en lärare, om han har gjort åtskilliga besök i arabvärlden — vilket jag själv har gjort — i många avseenden kan fascineras av islam. Han kan då uppehålla sig mera vid islam och förtiga annat. Det krävs här en bestämd specificering av innehållet i undervisningen för att det skall kunna finnas någon garanti för objektivitet. Om man inte kan göra kristendom till ett självständigt ämne, borde man ändå kunna se till att kristendomsundervisningen fick en speciell tidsram inom blocket religionsundervisning. När vi, som nu, integreras med invandrare och främmande kulter är det viktigt att svenska ungdomar får klart för sig var vi hämtat och fortfarande hämtar våra bärande värderingar. Det kan inte vara något ohemult krav, speciellt som vi därigenom inte på något sätt förhindrar invandrarnas religiösa liv. Men jag är rädd för att den svenska svagheten för det till synes exotiska kan få många att förneka sitt eget alldeles i onödan. Vore det verkligen så märkligt om den främsta kulturfaktorn i svensk historia gjordes till ett självständigt ämne? Säkert skulle kunskapen om Jesu liv och lära förmedla den trygghet och livsoptimism som många saknar. Man kan säga att det inte är skolans uppgift att påverka och indoktrinera. Men om ämnet i sig är sådant att det fängslar, är det inte skolans fel att eleverna påverkas. Om en elev fångas av Marie Curie eller Dag Hammarskjöld och vill efterlikna dessa, kan vi inte säga att skolan därmed har begått ett fel från objektiv synpunkt. Jag tror — definitivt — att utskottet är efter sin tid. Det går i dag en religiös våg över stora delar av världen. Jag tänker inte så mycket på valrörelsen i Amerika utan fastmera på konfirmandflickan Ann-Christine, som säger att ”det är inne att va” kristen”. Jag tänker också på 50 000 medborgare i Göteborg, som i en enkät har svarat att de vill ha en seriös kontakt med kyrkan. Jag menar att politiker på alla sätt bör fånga upp denna våg, så att den inte ebbar ut i bisarra kulter. Vi politiker har i decennier trott på myten att våra samhällsproblem är en social fråga. Om bara människorna får det bättre, om vi bara höjer levnadsstandarden, ger människorna tillgång till utbildning, bostad och service osv. , så blir allt välbeställt. Människorna har fått det bättre och vi har höjt levnadsstandarden, men hur har det f. ö. blivit? Jo, vi har fått en ökande brottslighet, narkotikamissbruk, en narkotikalangning som har ökat kadern av mördare i vårt land, alkoholism, prostitution och psykiska besvär. Varför? Jo, därför att — Mästaren från Nasaret har återigen fått rätt — ”människan lever icke allenast av bröd”. Vi har en själ också, även om en och annan tvivlar på det. Vi har en inre människa, som behöver ett fäste i det oförgängliga, för att nu anknyta till påskens evangelium. Men detta har vi glömt. Det skall en professor Nils Bejerot till för att inför allt folket i TV våga säga att det egentligen behövs en religiös frälsningsupplevelse för att en grav narkotikamissbrukare skall bli bestående rehabiliterad. Detta säger alltså en klok man, som menar sig själv vara utanförstående i religiöst avseende. Vi måste som ansvariga politiker ge svenska ungdomar chansen till redbar kontakt med den kristna verkligheten, och vi måste göra det i skolan utan att smyga undan mänsklighetens störste välgörare i djungeln av främmande företeelser. Fru talman! Det lönar sig inte att i den här ”klassen” yrka någonting i detta avseende. Men vi motionärer vet att vi är på rätt väg, och vi kommer sannerligen att fortsätta vandringen.

Fru talman! Vårt parti har under en följd av år ställt krav i riksdagen på såväl kvantitativa som kvalitativa förbättringar av hemspråksundervisningen för invandrarelever. Vi har tidigare påtalat att invandrarbarnens situation i den svenska skolan äri högsta grad alarmerande. Detta framgår av olika vetenskapliga rapporter och redovisningar. Invandrarbarnen riskerar allvarliga störningar i sin språkutveckling. För att barnen skall kunna lära sig ett nytt språk fordras det att de behärskar sitt modersmål. De riskerar psykisk instabilitet och kluven personlighetsutveckling. Ett utvecklat språk är en förutsättning för förståelse av den egna kulturen, den nationella kulturens särart och den egna kulturens villkor och historia. Det är kort sagt ett villkor för social begreppsbildning och tillhörighet. Föräldrar och barn riskerar att bli fftämmande för varandra. Detta hänger också samman med den nationella och klassmässiga identiteten. Invandrarbarnen kommer ofta att vistas i ett socialt ingenmansland utan tillhörighet till vare sig den egna eller den svenska kulturen, beroende på att de saknar de kunskaper och erfarenheter som är villkor för förståelse och samhörighet. Invandrarbarnen riskerar att få sämre utgångsläge för utbildning. Här är det uppenbart att språket slår igenom och att invandrarbarnen är missgynnade utbildningsmässigt. De är överrepresenterade bland dem som får anpassad studiegång. De går i mindre utsträckning än svenska barn vidare till gymnasieskolor. De invandrarelever som kommer in i gymnasieskolan avbryter mycket oftare sina studier än de svenska eleverna. Språksvårigheterna och sämre utbildningsmöjligheter gör att invandrarbarnen i stor utsträckning riskerar att få dela sina föräldrars låga socioekonomiska ställning. De riskerar att drabbas av arbetslöshet i väsentligt större utsträckning än svenska ungdomar, vilket under en följd av år har visats i kalla siffror. Inget av dessa förhållanden har utbildningsutskottet hittills ansett vara av den karaktären att det förtjänar en saklig behandling i utskottets betänkande. I sina yrkanden om avslag på våra förslag nöjer sig utskottet med att hänvisa till argumentation som har förts vid tidigare behandling och avstyrkan av liknande vpk-motioner. Beträffande frågan om obligatorisk hemspråksundervisning hävdar utskottet att en sådan konstruktion strider mot valfrihetsmålet i riksdagens beslut från 1975 om riktlinjer för invandrarpolitiken. Med det menas att invandrarna får fritt välja om de vill behålla och utveckla sin nationella identitet, sitt kulturella arv och sin särart. Och därför bör hemspråksundervisningen vara frivillig. Utskottet gör här ett mycket viktigt konstaterande, nämligen att förutsättningen för att ta del av, bibehålla och utveckla sitt kulturella arv, sin nationella identitet osv. är språket, modersmålet. Hur viktigt är det då för ett barn? Vilken betydelse har det kulturella arvet och den nationella identiteten för barnens personlighetsoch identitetsutveckling? Fru talman! Kulturen och de moralbegrepp, attityder, värderingar och Nr 120 allmänt accepterade sanningar som innefattas i begreppet kulturellt arv, Onsdagen den utgör den grund som varje barn bygger och utvecklar sin personlighet och 22 april 1981 identitet på. Och det handlar både om individuell identitet, dvs. känslan av att jag har ett visst värde, att jag duger till någonting, känslan av självrespekt och självförtroende, och om gruppidentitet, dvs. vetskapen om att jag tillhör en grupp människor som har en historia bakom sig, att mitt liv har ett sammanhang som är sammanflätat med gruppens, som jag är en del av, att jag har ett visst ansvar gentemot gruppens framtida liv, intresse och utveckling. Fru talman! Förutsättningen för att ett barn skall skaffa sig den identiteten är modersmålet. Det är ett förhållande som utskottet är väl medvetet om. Därför kan utskottet inte ens drömma om att göra modersmålsundervisningen frivillig för de svenska barnen — den är obligatorisk, och så kommer den att förbli, oberoende av de ekonomiska konjunkturerna och det finansiella läget. Men samma utskott anser att modersmålsundervisningen för invandrarbarn bör vara frivillig. Och detta framställs som ett slags privilegium av valfrihet för invandrarna som de svenska föräldrarna saknar. Med anledning av det vill jag ställa några frågor till utskottets ledamöter: Anser ni att det kulturella arvet, den nationella identiteten, den historiska bakgrunden är mindre väsentlig för invandrarbarnens personlighet och identitet än för de svenska barnen? Anser ni att det är mindre väsentligt därför att invandrarbarnen råkar bo i Sverige och inte i sitt ursprungsland? Hur kan ett invandrarbarn ha valfriheten att välja bort och förkasta sitt kulturella arv och sin nationella och historiska bakgrund när det saknar förutsättningar att känna till det, när det saknar modersmålet? Fru talman! Vårt parti har den bestämda uppfattningen att den s.k. valfrihet när det gäller modersmålsundervisningen som invandrarbarnen drabbas av i dag, drastiskt kommer att försämra deras situation i skolan och i livet — inte minst med tanke på att en förutsättning för invandrareleverna att lära sig bra svenska är ett väl utvecklat modersmål. Effekterna av en bristfällig och tidigare helt obefintlig modersmålsundervisning kan man nu se i de problem som invandrareleverna har i dag i gymnasieskolan. Det gäller särskilt sådana problem som höggradig halvspråkighet, ödesdigra kunskapsluckor och störd identitetsutveckling. Invandrareleverna ligger genomsnittligt på samma nivå som de 20 90 svagast presterande svenska eleverna när det gäller ordkunskap och läsförståelse. Dessa elever klarar inte den ökade abstraktionsnivån i undervisningsspråket, och deras vardagsspråk räcker inte till. Deras språk är torftigt när det gäller ordförråd och syntaktiska konstruktioner. För att dessa invandrarelever skall ha någon rimlig möjlighet att gå igenom gymnasieskolan med behållning behöver de stödundervisning i svenska. Det utgår statsbidrag till stödundervisning för invandrarelever i gymnasieskolan. Detta är emellertid helt otillräckligt. Läsåret 1979/80 var 2 800 eller ca 25 96 av eleverna i behov av stödunadervisning i svenska, men bara 101 1500 av dessa elever deltog i sådan undervisning. Detta innebär att nära hälften av de elever som behövde stöd inte fick detta. Stödundervisningens betydelse är väl dokumenterad, bl.a. genom undersökningar som visar att de elever som får denna undervisning sällan avbryter sina studier. Omvänt gäller att de elever som inte får stödundervisning i svenska tenderar att i betydande utsträckning lämna utbildningen innan den är färdig. En del av de problem som invandrarungdomarna har i dag i gymnasieskolan kommer troligen att minska avsevärt, under förutsättning att allt fler av invandrarbarnen får en bra modersmålsundervisning redan i förskoleåldern. Av samma skäl som gäller för förbättring av stödundervisningen i svenska för invandrarelever bör resurserna för hemspråksundervisning och studiehandledning på hemspråk för invandrarelever förbättras. Förbättringarna kan i båda avseendena ske genom att bidraget i fortsättningen utgår efter en schablon om en lärarveckotimme per deltagande elev. Dessutom bör stödundervisningen göras obligatorisk för de elever som skolan bedömer vara i behov av den. För många invandrarelever är det helt avgörande att få tillgång till introduktionskurser till gymnasieskolan, för att de sedan skall kunna klara sin skolgång. Sådana kurser finns f. n. bara vid ett tjugotal skolor i landet. För många elever är kurstiden för kort för att verkligen kompensera och komplettera tidigare kunskapsluckor. Det är av stor vikt att invandrareleverna i större utsträckning får tillgång till introduktionskurser och att dessa i större utsträckning kan anpassas efter behovet. Ett annat problem som möter invandrareleverna i gymnasieskolan är undervisningen i engelska. Skolöverstyrelsen beskriver problemet enligt följande. Vissa invandrarelever som tas in i gymnasieskolan har under sin tidigare skolgång, i hemlandet eller i Sverige, inte fått någon undervisning alls i engelska, eller i så begränsad omfattning att de inte kan följa den engelskundervisning som bedrivs i gymnasieskolan. Sådana elever bör erbjudas studier i engelska som C-språk resp. B-språk i gymnasieskolan, för att i möjligaste mån få del av det språkprogram som står övriga elever till buds. Denna anordning skulle inte bara bidra till ökad jämlikhet mellan invandrare och övrig befolkning, i linje med riksdagens målsättning, utan också underlätta invandrarungdomarnas fortsatta studier eller inträde i arbetslivet. Från vpk:s sida delar vi skolöverstyrelsens uppfattning. Vi anser också i likhet med skolöverstyrelsen att ett särskilt statsbidrag för syo-verksamheten bör utgå till kommuner med invandrarelever i grundoch gymnasieskolan, för att möjliggöra syo på modersmålet. Resurstilldelningen bör grundas på den definition av begreppet invandrarelev som gäller för rätten till hemspråksundervisning och ha som mål att alla invandrarelever skall kunna nås av denna syo. Fru talman! I likhet med tidigare vpk-talare yrkar jag bifall till vpk-motionerna.

Fru talman! Jag skall helt kort ta upp ett mycket begränsat men viktigt avsnitt av utskottsbetänkandet. I motion 1979/80:1292 föreslår jag tillsammans med några partikamrater att nya läroplaner för grundoch vidareutbildning av ambulansförare skall utarbetas och vara färdiga att tas i bruk vårterminen 1981. Denna motion avstyrks utan några större krusiduller av ett enigt utskott. Och jag har — uppriktigt sagt — inte några större förhoppningar om att få kammarens övriga ledamöter på bättre tankar. Jag vill emellertid ändå ta tillfället i akt och beskriva hur en relativt enkel men ändå mycket angelägen fråga kan dras i en nästan ändlös långbänk och med utgångspunkt från detta förhoppningsvis få till stånd en snabb handläggning i ärendets slutfas, som nu inleds. Den i dag gällande läroplanen för grundutbildning av ambulansförare är från 1965 och omfattar bara sju veckor. Någon läroplan för vidareutbildning av redan yrkesverksam ambulanspersonal finns över huvud taget inte. Sedan 1965 har man fått en helt annan inställning till ambulanstransporter — en inställning som ställer andra och större krav på personalen. Det är t.ex. numera allmänt accepterat att sjuktransporter inte bara avser själva förflyttningen av en sjuk människa utan också innefattar sjukvård före och under transporten. På det viset kan man undvika onödigt lidande, förkorta konvalescenstiden och t.o.m. rädda liv. Såväl sjukvårdshuvudmännen som ambulanspersonalens fackliga organisationer har därför vid flera tillfällen framfört krav om en ny och bättre utbildning, som skall göra det möjligt att leva upp till denna ambitiösa målsättning. Den 26 februari 1976 — för mer än fem år sedan — uppdrog därför den dåvarande regeringen åt socialstyrelsen att utreda frågan om ambulanspersonalutbildningens innehåll och omfattning. Sedan dess har frågan varit föremål för en omfattande debatt, bl.a. i denna kammare. Den 24 november 1977 besvarade t.ex. dåvarande statsrådet Ingegerd Troedsson en fråga om hur arbetet i socialstyrelsens utredning fortskred. Hon sade då bl.a. att socialstyrelsen avsåg att redovisa ett slutligt förslag för regeringen i januari 1978 och försäkrade — hon använde just det uttrycket — att regeringen skulle handlägga ärendet skyndsamt. Det var alltså för tre och ett halvt år sedan. Den 21 januari 1980 besvarade ett annat statsråd — Britt Mogård — här i kammaren en fråga från mig om när eventuella nya läroplaner kunde vara färdiga. Hon sade då bl.a. att hon inte kunde ange någon exakt tidpunkt för detta. Det var ju åtminstone ett ärligt svar, men det var föga uppmuntrande för den som ville föra frågan framåt. Den 29 maj 1979 var socialstyrelsens utredning klar. Då hade man utarbetat ett underlag för utbildningsplaneringen i form av beskrivningar av verksamhet och analys av kunskapskrav. Man kom därvid fram till att ambulansförare borde ha en kompetens motsvarande undersköterskans. Utredningsresultatet har sedan dess översänts till skolöverstyrelsen, som också har utarbetat två läroplaner — en grundkurs om 40 veckor och en kompletteringskurs om 20 veckor. I båda fallen är det tveksamt om undersköterskekompetens uppnås. Det kommer därför att bli nödvändigt med olika former av påbyggnadskurser i framtiden. Nu återstår för skolöverstyrelsen att sammanställa diverse remissyttranden om läroplansförslagen och översända dessa till regeringen för fastställelse. Mot denna bakgrund och med tanke på ärendets redan nu ovanligt långa handläggningstid borde man ha rätt att förvänta sig någon form av viljeyttring från utbildningsutskottet — åtminstone för att påskynda den sista delen av beslutsprocessen. Då utskottet inte gjort något sådant uttalande kan man bara hoppas att ärendet inte ytterligare skall förhalas. Då kan i bästa fall de båda läroplanerna vara färdiga att tas i bruk vårterminen 1982 — sex år efter utredningens tillsättande. Jag vill också passa på tillfället att uttrycka den förhoppningen att det nu vid sidan om 20 och 40-veckorsutbildningarna tillskapas en omfattande påbyggnadsutbildning runt om i landet, så att ambulansförarna kan få sin eftersträvade undersköterskekompetens. Det är också något som har krävts av Svenska kommunalarbetareförbundet, som organiserar ambulansförarna, i dess yttrande över läroplansförslaget. Det skulle, utöver säkrare ambulanstransporter, skapa möjligheter till en smidig övergång från ambulansverksamhet till annat vårdyrke.

Fru talman! Jag ber att få inleda med ett citat: ”16 år och utestängd från gymnasiet. Endast länets företagare kan rädda dem från sysslolöshet.” Så stod att läsa i en borgerlig länstidning i Norrbotten för precis en vecka sedan i dag. I artikeln refereras hur sammanlagt 1 264 sökande till gymnasieskolan inte fått plats vid årets uttagning i Norrbotten. Räknar man bort äldre sökande och dem som kan tänkas få arbete, återstår 900 ungdomar i 16-årsåldern, som inte kan erhålla plats i gymnasieskolorna i Norrbotten. Härtill kommer för det första att den enda riksyrkesskolan i Norrbotten föreslås bli AMU-center, varigenom tonåringars möjligheter till yrkesutbildning ytterligare beskärs. För det andra kan inte folkhögskolor utan särskild prövning för varje enskild elev ta emot 16-17-åringar. För det tredje kan inte, som artikelförfattaren hoppades på, Norrbottens företagare/näringsliv erbjuda dessa ungdomar förvärvsarbete. Redan i dag är ju nämligen — vilket är allmänt känt — 3 0004 000 ungdomar i Norrbotten öppet arbetslösa. Av dessa skäl har Elevförbundet i Norrbotten vädjat om särskilda insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet, passivitet, utslagning. Nu är det därtill aktuellt med utryckning från första militärtjänstgöringen. I Norrbotten är de värnpliktigas antal ca 2 000. Av dessa beräknas endast en bråkdel få arbete i länet. Unga män som under många månader deltagit i landets försvar har inget arbete. Man kan förstå om dessa unga människor ifrågasätter ett och annat. Mot den allvarliga bakgrunden är det att beklaga, å ungdomarnas vägnar, att utbildningsutskottet inte har funnit för gott att nu tillstyrka de Nr 120 socialdemokratiska motionerna 1703 och 1704. Utbildning är i vart fall Onsdagen den mindre kostsam för samhället än arbetslöshet. 22 april 1981 Friidrottslinjen drivs f. n. som försökslinje på tre år i samarbete mellan Haparanda kommun, Tornedalsskolan samt Haparanda sportklubb. Önskemål om att få inträde till friidrottslinjen har ofta framförts av ungdomar från andra kommuner, alltifrån linjens start hösten 1978. Då interkommunal ersättning ej kan medges — enär linjen inte är officiell SÖ-linje — har ungdomar från andra kommuner inte kunnat ta elevplats. Svenska friidrottsförbundet har funnit att det kommundrivna friidrottsgymnasiet i Haparanda bör erhålla tillstånd till dels fem timmars schemalagd friidrott, dels regional intagning och interkommunal ersättning. Ges inte det tillståndet, finns det risk för att verksamheten kan tvingas att upphöra. Resultaten av försöksverksamheten är synnerligen positiva: dels har eleverna på friidrottslinjen presterat utmärkta studieresultat både teoretiskt och idrottsligt, dels har friidrottsintresset spritt sig och attraherat ungdomsgrupper i övrigt till en livlig motionsoch tävlingsverksamhet. Verksamheten är därtill ett exempel på framgångsrikt nordiskt samarbete i det att huvudtränarna rekryterats från förbundsnivå i Finland. Träningslägren — ett veckoslut per månad — är förlagda till den utomordentliga inomhusarenan i Rovaniemi, och medicinska undersökningar utförs vid idrottspolikliniken i Uleåborg. Fru talman! Utskottet har inte funnit för gott att nu tillstyrka vår motion angående friidrottslinje vid gymnasieskolan Tornedalsskolan i Haparanda. Jag beklagar det av ytterligare ett skäl: friidrotten, särskilt ungdomsfriidrotten — som här är inkopplad i skolsammanhang — är väl förtjänt av allt det stöd den kan få. Som vi har skrivit i motionen är friidrotten fri från psykningar och från våld. Friidrotten behövs därför också i vår tid. I samarbetskommittén för den s.k. Fyrkanten, som utgörs av kommunerna Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå, har enighet rått om att en gymnasielinje i musik bör förläggas till Boden. Ett flertal framställningar därom har gjorts alltsedan 1974. Då Bodens kommun planerar nybyggnation av gymnasieskola under kommande budgetår, hade ett beslut om musiklinje varit värdefullt för möjligheterna till integrering av musiklinjens lokalbehov i den nya gymnasieskolan. I motionen hänvisas bl.a. till behovet av förankring i en gymnasielinje för den kommunala musikskolan i Boden, som bedriver en omfattande samverkan på Nordkalotten på musikutövningens område.

Det är en upplevelse som stärker en i uppfattningen att varje breddning av musikutbildningen bland ungdom är väl värd sin penning. Utskottet har gett ett, som det kan uppfattas, hovsamt avslag på motionen. Jag uppfattar det som att frågan i sak inte är avgjord. Därför har jag nu, fru Det är inte lätt att vara ung i dagens, borgerlighetens Sverige, och det är svårt att vara ung i Norrbotten. Det var bättre förr. Fler och fler vill att vi liksom tidigare skall prioritera ungdomarna, ge dem lika möjligheter och en skola för alla, som gymnasieskolan var tänkt. Något sådant får de unga inte, som det är i dag. Dagens ungdomar är väl värda att satsa på, och de är många —-vi talar om den s.k. ungdomspuckeln. Om ytterligare några år har vi inte så många ungdomar i Sverige. Satsningar nu är goda investeringar för framtiden.

Fru talman! Det finns i år liksom tidigare ett knippe motioner som tar upp frågan om religionsundervisningen i skolan. De andas samtliga oro inför hur den undervisningen går till och inför risken att kristendomskunskapen skall försvinna dels i religionskunskapen, dels i de integrerade samhällsorienterande ämnena. Jag kan förstå den oron — jag möter den ibland ute i landet. Men jag tror inte att man kommer till rätta med problemet på någon av de vägar som motionärerna anvisar och som sammantaget kan karakteriseras så, att man vill göra kristendomsämnet — och i något fall religionsämnet — till ett på schemat och i timplanen avgränsat inslag. Jag vill fästa uppmärksamheten på att utskottet i sitt betänkande på s. 34 säger att riksdagen tidigare har uttalat att religionskunskap skall finnas som ett särskilt ämne. Det är egentligen en ganska unik sak som redovisas i bilagan, där religionskunskapen är det enda av orienteringsämnena som med sitt eget namn återkommer i huvudmomenten. Orienteringsämnena historia, geografi och allt vad de heter försvinner när man kommer in på huvudmomenten. I stället för historia talas det om ”Människans verksamhet i tidsperspektivet”. Man kan ha olika uppfattningar om det kloka och riktiga i det. Men observera, ni som är oroliga för religionskunskapens ställning, att ämnesnamnet religionskunskap återfinns i huvudmomenten. Vidare vill jag betona att riksdagen har sagt att religionskunskapen skall få motsvarande andel av det samhällsorienterande blocket som tidigare. Det betyder att religionskunskapen enligt Lgr 80, liksom enligt Lgr 62 och 69, har en i jämförelse med övriga nordiska länder ovanligt vid tidsram till sitt förfogande, som det gäller att fylla med ett gott innehåll. Mårten Werner refererade utdraget ur läroplanen när det gäller högstadiet, där det står att det i undervisningen ingår också studiet av Bibeln, t.ex. det gamla och det nya förbundet, Jesu förkunnelse och Jesus som Kristus. Han tolkar emellertid detta så, att det enligt lärarens godtycke skulle kunna bytas ut mot något annat ur Bibeln. Det är en tolkning som inte får stå Nr 120 oemotsagd i denna kammare. Onsdagen den Jag har under min 40-åriga lärarverksamhet — och dessutom som 22 april 1981 lärarutbildare och som läromedelsförfattare — tolkat sådana här skrivningar så, att det som speciellt nämns som exempel är just sådant som man inte får ta Anslag till driften bort, utan det är det mest väsentliga i bibelkunskapen. Jag har velat framhålla detta, för jag tror att det är en farlig tolkning som skulle kunna spridas, om man går vidare enligt de tankegångar som Mårten Werner givit uttryck åt. Sedan vill jag betona att det i betänkandet uttryckligen sägs att Bibeln skall vara det centrala vid undervisningen om kristendomen. Detta är just i år och i nuvarande situation något som man med största glädje vill understryka, när vi står inför det förhållandet att vi kan räkna med en ny bibelöversättning, som när det gäller den språkliga utformningen kommer att ligga också barnens språk närmare än språket i den bibel som vi f. n. använder som centralt läromedel i skolan.
Fru talman! Jag vet att Bertil Hansson har samma ambition som jag att förmedla de kristna sanningarna till svenska folket. Jag uppskattar hans inlägg här, men får jag korrigera det på några punkter vad gäller vår mening i sak. Vi fruktar inte att kristendomsämnet skall försvinna, men vi menar att det kan förvanskas och integreras till den grad att det blir svårt för ungdomarna att särskilja det specifikt kristna. Sedan är det gott att höra Bertil Hanssons tolkning av läroplanen, men det är synd att han inte kan tala mera ex cathedra som minister. Han säger att det står att Bibeln skall vara i centrum för undervisningen och att man nämner att vad som skall behandlas ärt.ex. det gamla och det nya förbundet, t.ex. Jesus som Kristus. Detta innebär, säger Bertil Hansson, just att sådana moment inte skall utgå. Men varför i all världen sätter man då in ”t.ex.”? Vad vi vill är att det skall vara ett bestämt angivet innehåll i undervisningen. Jag tolkar det, liksom väl varje lärare, omedelbart så, att här anges en rad exempel på det som man kan ta upp och det som man kan underlåta att ta upp utan att för den skull bli prickad. Det är på sådana punkter vi är ängsliga. Vi menar att man på detta sätt överlåter alltför mycket åt undervisaren när det gäller att välja innehållsmoment i undervisningen.

Fru talman! I regeringens proposition 111 framläggs förslag till besvärsregler vid allmän fastighetstaxering. I det ärendet har jag tillsammans med Tore Nilsson väckt en motion, 1980/81:2029, där vi yrkar avslag på förslaget i den del som rör tvångsbesiktning av fastighet — alltså förslaget i 18 kap. som innebär att man mot ägarens vilja skall kunna besiktiga fastighet. Vi menar att det här förslaget ger alltför stort utrymme åt godtycke och innebär en bristande rättssäkerhet. Även i nuläget finns det möjlighet till tvångsbesiktning om taxeringen har överklagats, då länsrätten kan förordna om s.k. syn. I propositionen föreslås emellertid att sådan tvångsbesiktning skall kunna utföras redan i första instans. Vi har sagt i vår motion att detta förslag ger väldigt stora möjligheter till godtycke. Det framgår redan av flera formuleringar i 18 kap. 29 §, där det bl.a. heter att om man saknar ”uppgift som behövs” och ”om tillförlitlig uppgift inte utan avsevärd olägenhet kan erhållas på annat sätt”, skall tvångsbesiktning kunna begäras. Det här är lösa formuleringar som, såvitt jag förstår, kan tänjas ganska mycket. Uttrycket ”uppgift som behövs” kan ges olika tolkningar. Likaså kan frasen ”inte utan avsevärd olägenhet kan erhållas på annat sätt” tänjas och tolkas olika. I 34 § sägs att fastighetsägaren skall beredas tillfälle att inställa sig till förrättningen, innan beslut om besiktning verkställs. Men i samma paragraf står följande: ”Kan den som avses i första stycket inte utan nämnvärt uppskov kallas till förrättningen eller inställa sig vid denna, får verkställighet ändå ske —-—--.” Ett sådant beslut kan också med stöd av paragrafens sista mening motiveras med att besiktningen annars kommer att försenas. Det ger också stora möjligheter till godtycke. Skrivningarna i paragrafen i fråga strider så vitt jag förstår mot varandra. Vi motionärer anser att det minsta man kan begära är att fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare i god tid får besked om när besiktning avses äga rum och att parterna i samförstånd försöker ena sig om en lämplig tidpunkt. Men såsom lagförslaget är skrivet skall besiktning normalt ske utan förvarning och i stor brådska. medgivande av den som berörs därav påbörjas när som helst mellan kl. 8 och kl. 19. I 36 § heter det att lås och annan stängningsanordning får brytas. Av 31 § framgår att beslut om verkställighet skall överlämnas vid besiktningen eller snarast därefter, om fastighetsägaren inte är närvarande. Fastighetsägaren har rätt att tillkalla vittne, men förrättningen får inte i onödan uppehållas i väntan på att vittne skall inställa sig, kan man läsa i 5. 138 § talas om vilka som får utföra besiktning. Men av sekretesskäl bör inte flera av nämndens ledamöter närvara. 134 § sägs att verkställighet får ske under förutsättning att särskilt tillkallat vittne är närvarande. Men vems vittne? Besiktningen får alltså ske även om inte fastighetsägaren eller nyttjanderättsägaren kunnat infinna sig, bara särskilt tillkallat vittne är närvarande. Är det fråga om fastighetsägarens vittne? Men enligt 35 § får förrättningen ske om inte vittnet hunnit inställa sig. Jag tycker att det här rör sig om ganska allvarliga frågor som utskottet borde ha besvarat. Men det har utskottet inte gjort, och det är enligt min mening upprörande. Det finns fler som har ställt sig kritiska till detta lagändringsförslag. Förslaget om att införa tvångsbesiktning har också fått ett minst sagt blandat mottagande av remissinstanserna. Länsrätten i Göteborgs och Bohus län framhåller att behov av besiktning ytterst sällan föreligger och att den i regel kan genomföras efter överenskommelse med fastighetsägaren. Länsstyrelsen i Stockholms län avstyrker att tvångsbesiktning införs, eftersom de ingrepp den innebär inte står i rimlig proportion till fastighetsägarens privata förhållanden. Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller att den inte känner till något fall där fastighetsägare vägrat besiktning och uppger att den föreslagna lagstiftningen kan uppfattas som mer våld än nöden kräver. Liknande uppfattningar framförs av länsstyrelsen i Hallands län. Statens vattensfallsverk menar att om en rätt till tvångsbesiktning över huvud taget skall anses godtagbar ur rättssäkerhetssynpunkt, bör det krävas att varje risk för dess tillämpning genom misstag kan uteslutas. Kommunförbundet ifrågasätter om inte förslaget om tvångsbesiktning går väl långt och anser att man borde ha övervägt åtgärder för att uppnå samma effekt på ett enklare och mindre resurskrävande sätt. Svenska arbetsgivareföreningen finner med hänsyn till gällande regler om syn behovet av det föreslagna nya regelsystemet om besiktning mera vara ett uttryck för perfektionism än för ett verkligt behov. Lantbrukarnas skattedelegation anser inte att det finns några egentliga skäl att införa tvångsregler för besiktning. KF anser att förslaget inte bör genomföras, inte minst med tanke på att det innebär långtgående ingrepp i den personliga integriteten. Även andra remissinstanser har varit minst sagt kritiska mot förslaget. Det som vi har tagit upp i vår motion om rättssäkerheten och risken för godtycke vid tillämpningen av reglerna behandlas över huvud taget inte i skatteutskottets betänkande. Utskottet argumenterar inte och svarar inte på de oroliga funderingar vi motionärer har i den här frågan. Men utskottet skriver att tvångsbesiktning skall ses som en extraordinär åtgärd, som bör tillgripas endast i undantagsfall och när det finns ett verkligt behov därav. Det tycker jag är bra. Men utskottet skriver också att fastighetstaxeringsnämndens framställning om besiktning i normalfallen skall delges fastighetsägaren. Denne har då möjlighet att göra invändningar. ”I normalfallen” är ett väldigt löst uttryck, som kan tillämpas på många olika sätt beroende på vilka människor som bedömer om det är fråga om ett normalfall eller inte. Det finns alltså många invändningar man kan göra mot det här förslaget. Jag tycker det är mycket olyckligt att skatteutskottet enhälligt har godtagit det föreliggande förslaget utan att på minsta sätt beröra invändningarna mot det. Rättssäkerheten måste enligt min mening alltid sättas före olika byråkraters önskemål, även i de fall där dessa är berättigade. Utskottet är enhälligt i den här frågan — tyvärr. Mot ett enhälligt utskott är det inte stor mening att försöka vända riksdagsmajoritetens uppfattning, särskilt som det är ett fåtal ledamöter som lyssnar på debatten. Det är då inte stor mening att försöka hävda rättssäkerheten. Därför — och endast därför — avstår jag från att yrka bifall till motionen.

Fru talman! I dessa dagar börjar taxeringsbeskeden komma deklaranterna till handa. Under påskledigheten har jag fått tillfälle att se några exempel på hur äldre trähus med vanliga trägolv har blivit åsatta lyxpoäng i taxeringsbeskedet. Detta bekräftar de farhågor som framförs i motion 1530. Utskottet säger att betydelsen av trä och andra inredningsdetaljer som värdefaktorer vid fastighetstaxeringen inte får överdrivas. Man säger också att den skattskyldige har möjlighet att i deklarationen ange om exempelvis trätak eller trägolv inte håller normal standard och därför inte bör föranleda högre poäng. Enligt min mening är utskottet för sent ute med dessa påpekanden. Jag har ingen känsla av att det i anvisningarna till deklaranterna upplystes om möjligheten att exempelvis ange ett trägolv som icke normalt. Och var går gränsen mellan ett normalt och ett icke normalt trägolv? Visserligen kunde man under övriga upplysningar göra sådana påpekanden, men vem tänkte på detta när formuläret ifylldes? Nu kommer förmodligen taxeringsmyndigheterna att översvämmas av överklagningar, allra helst om deklaranterna själva får avgöra om golvet eller taket är normalt eller inte. Vid en kalkyljämförelse mellan olika golv visar det sig att ett golv av spånskiva plus heltäckande textilmatta har en mer än dubbelt så hög årskostnad som ett furugolv av tredje sorteringen. Om denna uträkning är riktig, så visar detta att poängbedömningen inte skipar rättvisa. Fru talman! Jag menar inte att lyxinredningar eller påkostade inredningar skall favoriseras vid taxering. Men jag anser det felaktigt att ert inredningsmaterial har fått en generell bedömning. Det är en helt felaktig värdering här att enkla inredningar av trämaterial betraktas som lyx. Vi har gott om skog i detta land. Alla sägs sträva efter en bättre förädling av skogsprodukterna. Nu hotas redan existerande förädlingsindustrier — ofta finns dessa i skogslänen — av bestämmelser som får till följd att man i stället använder dyrare och kanske importerade material till husbyggnationen. Vad utskottet anfört har på intet sätt förändrat min syn på de frågor som tas upp i motionen. Fortfarande anser jag att en översyn bör göras för en precisering av värderingsbestämmelserna för trämaterial i enlighet med vad som anförs i motionen. Jag yrkar bifall till motion 1530.

Fru talman! Jag hade redan för flera månader sedan tänkt ställa en enkel fråga till budgetministern, så lydande: ”Finns det inga gränser för de galenskaper som våra taxeringsmyndigheter kan hitta på?” Men jag har inte ställt den frågan — av flera skäl. För det första hade kanske talmannen krävt en något mera hövisk formulering. Men den saken skulle man väl ha kunnat klara av. För det andra vore svaret på förhand givet. Det skulle lyda: Nej. Genom den ramlagstiftning vi här rör oss med har, åtminstone för riksdagens del, möjligheterna att inom viss ram påverka gränserna tagits bort. Det är riksskatteverket som på riksdagens vägnar fastställer detaljerna. Men det är riksdagen som får bära hundhuvudet när riksskatteverket låter sitt fiskaliska nit skymma det goda omdöme som hade bort förhindra sådana här saker. För det tredje kom diskussionen i gång mycket tidigt. Under taxeringsarbetets gång visade det sig hur illa genomtänkt hela förslaget var och hur väl befogat yrkandet från LRF m.fl. om uppskov ett år för att kunna fila bort de värsta utväxterna var. Men prestigen har varit viktigare än förnuftet. Branschutredningar, bl.a. inom trävaruindustrin, har uppmanat företagen där att satsa mera på vidareförädling, på att vidga trävarornas avsättningsområden, på att utnyttja träets skönhetsvärden. Men när någon husägare fullföljt det resonemanget och t.ex. klätt in väggarna med naturträ, då hämtar honom bofinken vid taxeringen! Den taxering, vars resultat nu borde ha kommit alla till handa men ännu inte gjort det, därför att den eftersträvade millimeterrättvisan vållat så mycket merarbete. Att utskottet erkänner förekomsten av vissa skönhetsfläckar är en klen tröst. När man säger att det kan finnas anledning till ändringar i förenklande syfte sedan erfarenhet vunnits av den praktiska tillämpningen går man förbi sakfrågan, att en fastighet blir dyrare om man har brädpanel i finrummet, billigare om man med en likadan tapet klär in samma panel. Vi har redan fått den erfarenhet som utskottet talar om. Vi måste få till stånd den översyn, inte bara i förenklande syfte, som i milda ordalag har begärts av John Andersson m.fl. i motion 1530, till vilken jag härmed yrkar bifall. Ju svårare skattetrycket blir, desto viktigare är det att skatteförfattningarna vilar på ett förtroendeingivande underlag. Att utforma dessa författningar på ett löjeväckande sätt är närmast en oförskämdhet mot alla dem som i tjänsten har att tillämpa bestämmelserna, främst därför att löjet ju drabbar fel personer. Visst är det roligt när skämtlynnet får blomma. Det sker inte alltför ofta i våra författningar.

Hälsar man å Eder — inom ett område å maximalt 350 meter räknat från Eder TV-fåtölj — genom att

Fru talman! Jag kan i allt väsentligt instämma med de två föregående talarna. Alla vet vi att trä är vackert och slitstarkt som inredning av hus. Men vi vet också att trä är en svensk vara vars användning i hustillverkning vi borde stimulera. Därför tycker jag att en begäran till riksdagen om en översyn av reglerna för fastighetstaxeringen när det gäller trä som inredning i hus är en rimlig begäran. Vanligt svenskt obehandlat trä borde inte betraktas som lyx, om jag använder det i golv, tak eller inredning av hus. Det kommer nu efter den gångna fastighetstaxeringen att drälla av lyxinredda gamla hus, hus där man för många år sedan spikade in trägolv och tak av trä, därför att det var ett billigt och slitstarkt material. Låt förnuftet segra och gör en översyn av de orimliga förhållanden som nu uppstår, därför att trä varit ett kriterium för fler poäng vid fastighetstaxeringen och bidragit till en höjning av taxeringsvärdet! Enligt taxeringsblankettens kryssystem har pensionären med ett äldre hus med trä i inredningen ett lyxigt hus jämfört med den som har ett murat hus av sten med plattor och mjuka mattor på golvet.

Det är alltså den taxerade själv som skall leda i bevis att hans trämateriel inte är av normalstandard, dvs. lyx. De här orimliga bestämmelserna kommer säkert att leda till en rad överklaganden och mycket krångel och svårigheter — för den taxerade men säkert också för taxeringsmyndigheterna — som borde ha kunnat undvikas. Min förhoppning är att en översyn skall komma till stånd. Det svenskaste av allt svenskt — träet — skall väl inte utgöra kriterium för en bestraffning vid bedömningen av värdet på hus vid fastighetstaxering! Jag vill, i likhet med de två föregående talarna, yrka bifall till motion 1530, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 42.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

Då är vi inne på helt felaktiga vägar. Vi borde ju försöka att i olika sammanhang eftersträva att svenskt material används. Därför tycker jag att vi också skulle vara överens om att man inte skall straffbeskatta äldre hus där trä har använts på grund av att det var billigt och enkelt. Vi borde göra den begärda översynen och låta den ligga till grund för de framtida fastighetstaxeringarna. Då borde vi också ta hänsyn till att trä många gånger är enkelt att använda, är slitstarkt och är en svensk vara som vi gott skulle kunna stimulera användandet av.
Fru talman! Det här är egentligen inte, Bo Lundgren, något som hänger samman med en allmän höjning av taxeringsvärdena, utan här gäller det något specifikt — att det är endast trä som inredningsmaterial i kökssnickerier, innertak och golv som blivit utvalt att straffbeskattas. Hade man det så bra ställt att man t.ex. kunde klä väggar och tak med guld skulle det inte föranleda några extra poäng. Jag har ingen annan uppfattning än att det skall vara en noggrann och rättvis taxering. Det är därför jag skrivit den här motionen. Jag anser nämligen inte att taxeringen varit sådan. Även om riksdagen till riksskatteverket har delegerat uppgiften att utforma bestämmelserna måste riksdagen ändå kunna begära en översyn och en ändring, om man ser att det gått galet till. I den kalkyljämförelse jag talade om visar man att massiv furu, hyvlad och av tredjesortering, ger en årskostnad på 4:72 kr. m? — alltså mer än det dubbla. Det kan alltså inte vara värdet man går efter. Jag tror att åtskilliga människor som har en linoleummatta ovanpå ett trägolv ändå kryssat för att de har ett trägolv. Linoleummattan hänger ju så att säga inte i luften — men man kan inte gå på en sådan utan att det finns något underlag. Det kanske ligger ett trägolv under, och då har man kryssat för att man har ett trägolv och på det sättet fått ett högre poängtal. Utskottet skriver att den skattskyldige haft möjlighet att ange i deklarationen om det är fråga om normal standard eller inte.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

Fru talman! Bo Lundgren tar som skatteutskottets talesman ett helt nytt grepp på de frågor som vi diskuterar — man skulle kunna säga ett övergripande grepp. Han vill ha en total omprövning av hela fastighetstaxeringssystemet, och det är ju intressant. Jag finner också att Bo Lundgren är betydligt mera nyanserad än vad utskottet är i sin skrivning. Bo Lundgren säger att det finns anledning till kritik, och detta är intressant att höra när nu landets alla fastighetsägare — villaägare, fritidshusägare och jordbrukare — har fått brev ifrån taxeringsnämnderna med nya taxeringsvärden. Det är således en mycket aktuell fråga som vi behandlar. Räknar vi in alla som är berörda härav, blir det en majoritet av svenska folket. Många av de miljoner svenskar som nu tar del av taxeringsbeskeden gör det med bedrövelse. Andra blir kanske upprörda och värre än så. Det finns de som har fått betydligt högre taxeringsvärden åsatta just därför att de har en viss andel träinredning. Jag vill gärna instämma i den kritik som Hans Wachtmeister, John Andersson och Ove Karlsson i dag har riktat mot detaljutformningen. I stort sett vill jag också gärna instämma i Hans Wachtmeisters hela anförande. Det skulle emellertid kunna göras ett litet tillägg till Hans Wachtmeisters uppräkning när det gäller förslag till nya värderingar och poängsättningar i Grönköping. En företrädare för en tidning i Västsverige konstaterade att de poängtal som åsätts trägolv, takpanel m.m. i själva verket inte är någon mätare av ett boendes verkliga värde. Det enda verkligt värdefulla, skrev han, är att ha goda och hjälpsamma grannar. Jag vill dock hoppas att taxeringsmyndigheterna eller, ännu värre, riksskatteverket inte tar fasta på en sådan idé och sätter ett värde på hjälpsamhet från grannars sida. Denna hjälpsamhet är, fru talman, betydligt mera värd för de flesta än exempelvis detta att ha ett trägolv, som kanske finns där sedan man har rivit upp en gammal linoleummatta. Det kan heller inte vara särskilt mycket bättre för boendemiljön, om det råkar finnas massivt trä i köksdörrarna. Ökar det husets marknadsvärde, är det för det första marginellt och för det andra knappast så, att det bör straffbeskattas. Man har helt enkelt valt ett hållbart material, och detta val gynnar också svenskt näringsliv och svensk sysselsättning. Skogsnäringen och träförädlingsindustrin sysselsätter ju ganska många människor här i landet och är av mycket stor betydelse. Det borde därför, tycker man, vara en positiv gärning att använda trä i bostäder. Men det tycker alltså inte skatteexperterna, och om jag har tolkat utskottets skrivning rätt tycker skatteutskottets ledamöter som riksskatteverket. Man delar i stort den uppfattning som kommer till uttryck i de värderingar som finns i taxeringsanvisningarna på blanketterna. Det är Bo Lundgren som utgör hoppet för landets villaägare och andra fastighetsägare. Han vill uppenbarligen ha en ändring på detta. Det gläder naturligtvis mig, som partikamrat till moderaten Bo Lundgren, att det här finns en förhoppning om att det kan bli en ändring. Men tyvärr inte i den beskattning som kommer att följa på den nuvarande taxeringen, 1981 års taxering, men det kommer en ny taxering, om inte förr så om fem år. I motionen 1154 har Gullan Lindblad och jag tagit upp de här problemen, och jag vill, fru talman, bara konstatera att jag åtminstone än så länge inte har något yrkande i denna fråga.

Fru talman! I motionen 1538 har jag tillsammans med några andra centerpartister tagit upp behovet av att korrigera fastighetstaxeringens utfall i vissa avseenden. Redan när vi väckte motionen i januari kunde man konstatera att den nya fastighetstaxeringen skulle bli orimlig på vissa områden. Riktlinjer och anvisningar för taxeringen har här diskuterats, och dessa kan också kritiseras. Men det är sent att göra detta nu. Det rör sig dessutom om detaljer. Beträffande den allmänna värderingen kan man säga att taxeringsvärdena har blivit alltför höga. Det var ju 1978 och 1979 års överlåtelsepriser som var grundläggande för denna taxering, och då var priserna höga. Sedan har det blivit lägre fastighetspriser, delvis på grund av att det har blivit svårare att få förvärvstillstånd exempelvis till jordbruksfastigheter, men också den höga räntan har påverkat fastighetspriserna i negativ riktning — det är dyra lån. Fastighetsmarknaden har alltså blivit mycket kärvare. De nya, höga taxeringsvärdena står i många fall inte alls i proportion till avkastningen eller avkastningsvärdet. Jag hade en motion uppe till behandling i höstas där jag föreslog en sänkning av utgångsvärdena med 10 26, och den bifölls också av riksdagen. Den siffran skulle egentligen ha varit större, så att man kunde ha fått ner värdena mera. Nu måste män i alla fall följa upp värdena i allmänhet. En annan sak som har gått snett är de alltför höga värden som har satts på kalmarker i skogen. Jag tänker speciellt på de granbarkborreskadade skogarna, där skogen är borthuggen och markerna är kala. De höga taxeringsvärdena på kalmarkerna gör att det också blir en hög skogsvårdsavgift. Dessa skogsägare har emellertid inte möjligheter att avverka mera, för de har avverkat vad som kan avverkas. Därav följer att de inte kan utnyttja vad de höjda skogsvårdsavgifterna kunde ge tillbaka i fråga om skattefördelar m.m. Det kan då uppstå horribla situationer. Sådana saker måste ju också rättas till; det vore orimligt annars. Taxeringarna av fritidstomter — och även av andra tomter — synes också ha blivit orimligt höga i många fall. Det är många lantbrukare som har tillmötesgått önskemål om upplåtelse av mark till tomter för fritidshus, exempelvis vid någon liten sjö. För dessa tomter har inga stora ersättningar utgått. Ofta föreligger det långtidskontrakt som inte kan ändras, med arrendesummor som är mycket låga. Jag skall bara ta ett exempel på hur en sådan taxering kan slå. sin mark. De taxerades då till 194 000 kr. Han har fortfarande samma 49 tomter kvar, men de är nu taxerade till 1 312 000 kr. — nära ett sjufaldigande av det tidigare taxeringsvärdet. Värdet på marken är upptaget så högt som till 45 kr. per kvadratmeter, vilket enligt min mening är ett orimligt högt pris på den platsen. Hans arrendeinkomster är samtidigt 430 kr. per år och tomt — hans utgifter i form av garantiavgifter och förmögenhetsskatt står alltså inte allsi relation till hans inkomst i det här fallet, varför han säger att han inte kan behålla fastigheten. Detta är ju orimligt! Jag skulle kunna ange fler sådana exempel — ännu mer orimliga, kanske — men jag skall inte ta upp tiden med det. Sådana förhållanden måste enligt min uppfattning rättas till. Nu säger utskottet att de synpunkter som vi från centern har tagit upp i motionen 1538 skall bli föremål för uppmärksamhet inom regeringskansliet och att eventuella förslag kan komma att föreläggas riksdagen i vår. Detta finner jag positivt. Motionen skulle därmed ha fyllt sin uppgift. Jag finner dock anledning understryka att budgetdepartementet här verkligen måste lägga manken till på allt sätt för att åstadkomma sådana förslag att orimligheterna i den nuvarande fastighetstaxeringen rättas till. En rättvis taxering med skäliga priser skall vi ha, men orimligheterna måste bort. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Egentligen har endast en av talarna här berört just den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande. Det är Allan Åkerlind, som har tagit upp frågan om besiktning av fastigheter. Han säger att det finns alltför stort utrymme för godtycke. Samtidigt säger han emellertid att det ytterst sällan föreligger behov av besiktning. I utskottet har vi tolkat detta på det sättet att möjligheten till tvångsbesiktning är omgärdad av en hel rad villkor just för att godtyckligheten skall tas bort. Om man läser utskottsbetänkandet, finner man där ett klart uttryck för att tvångsbesiktning endast skall ske om man inte på något annat sätt kan skaffa sig uppgifter om hur fastigheten ser ut. Egentligen finns det ytterst begränsade möjligheter att komma in och göra detta, och för att en tvångsbesiktning skall kunna ske måste frågan först prövas av länsrätten. Det är således länsrätten som skall avgöra om denna besiktning skall få företas. Det står i betänkandet: ”Fastighetsnämnds framställning om besiktning skall i normalfallen delges fastighetsägaren.” Men om fastighetsägaren inte är anträffbar skall detta inte slutgiltigt vara orsak till att man inte kan företa besiktning. Jag anser att vi bör kunna vara överens om att det inte är tal om att göra någon tvångsbesiktning utom just i de fall där det inte varit möjligt att nå en uppgörelse på frivillighetens väg och då det inte heller varit möjligt att på något annat sätt få ett begrepp om huruvida vissa saker, som man vill kontrollera, finns i fastigheten eller ej. Jag anser inte att man skall överdriva denna fråga. Det är här fråga om huruvida en enskild skall kunna vägra besiktning eller att man i rena undantagsfall skall ge rätt till en tvångsbesiktning. De frågor som de andra talarna i debatten tagit upp på grundval av de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet gäller framför allt huruvida trä skall betraktas som lyx eller inte. De uttalanden som här gjorts tyder på att man i mångt och mycket har missförstått de regler som gäller för fastighetstaxeringen. Det är inte tal om att betrakta gammalt trä som lyx. Det finns möjligheter att ange detta i deklarationen. Vi har också förhoppningen att de lokala taxeringsnämnderna har vetskap om eller kan skaffa sig vetskap om de verkliga förhållandena. Jag har personligen den uppfattningen att det är väldigt vanskligt att bedöma huruvida trä skall bedömas som lyx eller inte, eftersom trä förekommer i så olika variationer. Det är inte bara fråga om det är gammalt eller nytt, utan i lika hög grad om kvaliteten på det trämaterial som användes. Riksskatteverket, som utfärdat dessa anvisningar, är väl medvetet om att man här gått in på ett ytterst ömtåligt område. Jag tror att man kommer att ta lärdom av detta i kommande anvisningar. Jag är kanske litet mer förvånad över att moderata samlingspartiets talesmän Hans Wachtmeister och Göthe Knutson på något sätt försöker smita ifrån ansvaret för det beslut som fattats här i riksdagen. Utredningen var enhällig, utskottet var enhälligt och riksdagen var enhällig —t.o.m. så enhällig att beslutet fattades utan någon som helst debatt. Vi skall ha klart för oss att det är vi som antagit de regler som gett regeringen möjligheter att delegera uppgifter till riksskatteverket. I riksskatteverkets styrelse finns representanter för organisationer och för de politiska partierna. Jag anser därför att vi måste ta ett gemensamt ansvar för vad som skett och försöka rätta till de felaktigheter som uppstått. Som det sagts i debatten är detta inte för sent. De uppgifter som nu gått ut till de enskilda fastighetsägarna kan dessa inlämna erinringar mot före den 11 maj. Sedan sammanträder taxeringsnämnderna på nytt. I erinringarna bör man påpeka sådana orimligheter som att ett gammalt trägolv betecknas som lyx. Jag anser att det är beklagligt att man gör en sådan politisk spekulation av detta som Göthe Knutson gör och vill utnämna Bo Lundgren till den enda räddningen för villaägarna. Vi har varit eniga i utredningen — t.o.m. Bo Lundgren sade detta i sitt anförande, om nu inte Göthe Knutson hade reda på det tidigare. Vi har i ett särskilt yttrande i utredningen framhållit vikten av att man gör en översyn för framtiden för att se om det finns möjligheter att åstadkomma ett annat sätt att värdera bostadsförmånen än det nuvarande och därmed åstadkomma en väsentligt mycket enklare fastighetstaxering. Där står de tre borgerliga partiernas representanter i utredningen helt eniga, och därför bör man inte här spekulera ur politisk-taktisk synpunkt. Den fråga som Bertil Jonasson tog upp är föremål för översyn i regeringskansliet. Jag kan försäkra Bertil Jonasson om att det inte dröjer länge förrän det kommer ett förslag. Ett förslag har utarbetats och prövas nu i kanslihuset. Kanske kommer vi redan om någon vecka att delges ett förslag om hur man skall lösa de problem som Bertil Jonasson tagit upp.

Fru talman! Stig Josefson säger att jag instämmer i uttalandet att behov av besiktning ytterst sällan förekommer. Från min sida var det ett referat av vad länsrätten i Göteborgs och Bohus län sagt i sitt remissyttrande. Jag har också här från talarstolen refererat många andra remissyttranden, där man framfört kritik och avstyrkt förslaget. Däremot är det riktigt att jag som min mening framfört att det finns ett väldigt stort utrymme för godtycke i det föreliggande förslaget. Jag skall inte upprepa vad jag redan nämnt om remissvaren från olika håll. Man har sagt att det föreslagna regelsystemet om besiktning är ett ingrepp i fastighetsägarens privata förhållanden, att det är mer våld än nöden kräver, att det bör krävas att varje risk för tillämpning av misstag kan uteslutas, att det är mera ett uttryck för perfektionism än för ett verkligt behov osv. I mitt huvudanförande ställde jag också en hel del frågor angående de olika paragraferna. I utskottsbetänkandet finner man inte något svar på dessa frågor, och jag fick inte heller här något svar av Stig Josefson. Jag skall bara ta upp en enda fråga. I 34 § sägs att verkställighet får ske under förutsättning att särskilt tillkallat vittne är närvarande. I 35 § sägs att fastighetsägaren har rätt att tillkalla vittne men att förrättningen inte i onödan får uppehållas i väntan på att vittnet skall inställa sig. — Det krävs alltså inte att det vittnet är närvarande. Vems vittne avses då i 34 §, där det talas om att verkställighet får ske ”under förutsättning att särskilt tillkallat vittne är närvarande”? Detta är ett exempel på frågeställningar som jag inte fått svar på. Det enda som jag kan uppfatta såsom mycket positivt i herr Josefsons uttalanden är att det inte skall vara tal om tvångsbesiktning utom i de fall där man inte kan nå en uppgörelse på frivillig väg. Det ser jag som ett mycket viktigt uttalande av utskottets talesman, och jag är tacksam för det. I övrigt är jag på många punkter inte klar över hur reglerna skall tillämpas.

Fru talman! Det är tydligen Stig Josefson som är utskottets talesman, trots att endast Bo Lundgren var antecknad på talarlistan. Tillåt mig därför att säga, utan att för den skull bli missförstådd, att det vore bra om utskottets talesmän anmälde sig på talarlistan, så att man kan se vem man skall vända sig till. Jag är, Stig Josefson, rädd för att detaljanvisningarna inte är så klara att alla fastighetsägare har kunnat fylla i kryss på rätt ställe. Stig Josefson säger här att ett gammalt trägolv inte skall räknas som lyx. I så fall har nog många fyllt i blanketten fel. Jag tar tillfället i akt, fru talman, och riktar en uppmaning till landets alla fastighetsägare som vet med sig att de kanske har fyllt i blanketten fel att anmäla detta till vederbörande myndighet. Tycker de att deras fastighet fått ett för högt taxeringsvärde skall de givetvis klaga. Det kan inte hjälpas om det blir merarbete för taxeringsmyndigheterna. Det viktigaste i vårt samhälle är att man når rättvisa. Det är ju också vad skatteutskottet så varmt talar för. Får jag bara fastslå att varken jag eller någon annan moderat har smitit ifrån ansvar, men var det verkligen så att Stig Josefson läste det finstilta när han var med och tog ställning till det här förslaget i riksdagen? Varför reagerade då inte Stig Josefson mot de här orimligheterna? Även skatteutskottets ledamöter är ju på det klara med att det finns klandervärda inslag i denna fastighetstaxering — det framgår klart och tydligt. Och Bo Lundgren är ingen isolerad ledamot av utskottet. Han har i sitt nyanserade inlägg klargjort detta. Jag vill också, fru talman, knyta an till vad Bo Lundgren och även Stig Josefson antydde här i talarstolen, nämligen att en ordentlig omvärdering av fastighetstaxeringssystemet bör göras. Personligen anser jag — och jag tror det finns starka sympatier för det bland landets alla villaägare och andra småhusägare — att man bör skilja taxeringsvärdet från den beskattning som skall komma av boendevärdet, att man helt enkelt bör införa en boskatt. Vi kommer ju inte ifrån en beskattning av boendet. Men det är orimligt att — som vi har gjort nu under decennier — knyta boendeskatten, som är grundad på taxeringsvärdena, till så irrelevanta faktorer som förekomsten av massivt träiköksdörrar. Och när det sedan kan leda till höjning av taxeringsvärdet på upp till 110 000 kr., som det finns exempel på, då har vi kommit alldeles snett. Det finns åtskilligt mer att säga, fru talman, i det här ärendet. Gullan Lindblad och jag har också i en annan motion påtalat det — som vi tycker — orimliga i att man extrabeskattar treglasfönster. Till insättandet av dessa isolerglas i fastigheter får man bidrag av samhället, bidrag som är finansierade av skattemedel. Då är det alltså en positiv åtgärd att sätta in sådana fönster. Men här är det verkligen fråga om att ge med den ena handen och ta med den andra. Om man har treglasfönster i fastigheten, blir man genast åsatt ett högre beskattningsvärde. Jag förstår inte hur exempelvis Stig Josefson, som ger intryck av att ha läst alla dessa anvisningar innan vi fattade beslut här i riksdagen, har låtit det passera.

Fru talman! Stig Josefson stöder sig på det faktum att riksdagen enhälligt har delegerat dessa uppgifter till riksskatteverket. Men skall man därför framhärda och låta de här tokigheterna få fortsätta — enbart av den anledningen att riksdagen har fattat ett enhälligt beslut? Man måste väl ändå kunna ändra på ett beslut om man ser att det har gått galet. Jag trodde i likhet med andra att Bo Lundgren var talesman för utskottet, och därför ställde jag en fråga till honom. Jag skall nu bolla över den frågan till Stig Josefson: Upplystes människorna vid ifyllandet av blanketterna om att de själva skulle avgöra om det var fråga om ett normalt eller icke normalt golv eller tak? Nu säger Stig Josefson att tiden inte är ute, att man kan besvära sig före den 11 maj. Men det kommer att bli ett oerhört arbete för taxeringsnämnderna att behandla alla dessa överklaganden. Det måste väl ändå vara lättare att göra en översyn och rätta till dessa felaktigheter. Diskussionen handlar ju inte om allmänna höjningar av taxeringsvärden på grund av höjda prislägen. Diskussionen rör sig ju om att man har plockat ut ett enda inredningsmaterial, svenskt trä, och åsatt detta en lyxstämpel. Sverige är ett skogsland. Vi har en för inredningssnickerier väl lämpad skog, vi har den senväxta furan. Och då skall man inte få använda den svenska skogen för att lägga ett golv eller ett tak eller göra inredningssnickerier utan att taxeringsvärdena höjs! .Jag anser att det är en felaktig värdering av träet som görs. Man skulle faktiskt kunna göra den liknelsen att träet för svenskt vidkommande inte bör vara något mer sällsynt än bullar för bagarbarn.
Fru talman! Utskottets talesman ville slingra sig från sin del av ansvaret och menade att var och en av oss var delaktig i det beslut som hade fattats. Till en del är vi det: Vi var med om att besluta om ramlagen och om att taxeringvärdena skall fastställas till 75 26 av marknadsvärdena. Men i varje fall jag frånsäger mig varje som helst ansvar när det gäller de stolligheter som kommit i dagen senare. Det ligger i ramlagstiftningens natur att sådana galenskaper, eller missförstånd, kan uppstå. Jag kan inte förstå annat än att riksdagen — när det redan i inledningsskedet visar sig att det barkar käpprätt åt skogen — skall kunna ingripa och rätta till det hela. Det är vad vi bör kunna göra. Och något ansvar för det som tycks stå med fin stil på blanketterna har inte riksdagen i övrigt utan det faller helt på dem som utarbetat föreskrifterna. Vad sedan beträffar möjligheterna att rätta till det hela före den 11 maj, som framhålls gång på gång, vill jag påpeka att vi på många håll i landet ännu inte sett röken av några besked om fastighetstaxeringen. Och vi är snart vid den 11 maj! Det visar hur oerhört invecklade bestämmelserna är, när taxeringsnämnderna inte tillnärmelsevis lyckats hålla de tider som är fastställda, och som f. ö. redan delvis har ändrats.

Fru talman! Allan Åkerlind frågar vad som avses med det som står i 34 § om ett särskilt tillkallat vittne. Han undrar vems vittne det är. Jag kan inte tolka det hela på annat sätt än att när man inte fått fastighetsägaren eller någon representant för fastighetsägaren att ställa upp försöker man få en helt opartisk person att vara vittne vid besiktningen. Så tolkar jag bestämmelsen, och jag kan inte finna att man kan tolka den på något annat sätt. Här är det fråga om — och det är alla överens om — att man skall slå vakt om rättssäkerheten, och detta är väl enda möjligheten att klara den uppgiften. Jag har alltså inte funnit någon svårighet att tolka den punkten. När det sedan gäller frågan om godtycke kommer vi väl inte fram till någon gemensam uppfattning. Jag anser inte att Allan Åkerlind har lämnat några konkreta besked om var godtycke skulle uppstå. Samtidigt har jag pekat på hur det hela är omgärdat med skyddsåtgärder, för att det inte skall bli fråga om något godtycke. När det sedan gäller vad Göthe Knutson tog upp, nämligen påståendet att utskottet helt skulle ha instämt i att de nämnda orimliga konsekvenserna skulle vara riktiga, vill jag framhålla att man kan läsa betänkandet på mycket olika sätt. Vi har ju när det gäller just träet på ett par ställen tonat ned det hela och varit ganska tveksamma till om de anvisningar som gått ut var riktiga. Om vi läser på s. 22 finner vi att det bl.a. står: ”Även träinredning, som enligt Träinformation är ett material med ”långtidsvärde”, kan i vissa fall höja värdenivån.” Vi har alltså tonat ned det hela och använt orden ”i vissa fall”.

Vi har ett brett lekmannainflytande i taxeringen just för att de lokala synpunkterna, lokalkännedomen, skall komma fram när det gäller fastställandet av taxeringsvärdet. Göthe Knutson säger att han skall uppmana alla att överklaga. Det viktigaste här är att få ett så rättvist taxeringsvärde som möjligt, och det är därför stadgandet om att inom tre veckor göra erinran mot föreslaget taxeringsvärde nu är aktuellt. Man kan då utan egentligt överklagande och bara genom att göra en erinran ge taxeringsnämnden möjligheter att på nytt bedöma taxeringsvärdet och ta hänsyn till om det skall göras någon ändring. Det är enklaste sättet att rätta till ett missförstånd som uppstått. Därför har jag gjort samma sak som Göthe Knutson — om det varit någon som ansett att hans uppgifter misstolkats, så har jag också uppmanat vederbörande att göra erinran så snart som möjligt. Jag kan nämna för Göthe Knutson att jag har läst den stora propositionen om fastighetstaxeringslagen från början till slut. Det är ett oerhört drygt jobb — det skall jag gärna hålla med om — men jag har som sagt läst propositionen. Jag förstår emellertid att Göthe Knutson inte har gjort det. Riksdagen antog lagen om fastighetstaxering — anvisningarna är det riksskatteverket som ger ut, och de fanns inte tillgängliga när lagen antogs. Det var med utgångspunkt i beslutet om fastighetstaxeringen som regeringen hade rätt att delegera uppgifter till riksskatteverket, och jag anser inte att vi här skall kritisera riksskatteverket alltför hårt. Det finns visserligen representanter som också är ledamöter av riksdagen, men den diskussionen får vi väl föra på annan plats. Alla kan göra sina misstag, och som jag sade i mitt förra inlägg tror jag att man här gått in på ett område som man egentligen inte borde ha gått in på. Vi får, som jag framhöll, försöka rätta till det så gott som möjligt. Jag sade inte, John Andersson, att man inte skulle få lov att ta upp dessa frågor i riksdagen. Visst skall man få göra det — det är här vi skall diskutera det. Men skall vi komma till rätta med problemen vid årets taxering är det ju fråga om att den enskilde antingen skall överklaga eller göra en erinran och påpeka de faktiska förhållandena för att på det sättet försöka få en rättelse till stånd. Om man skall göra en översyn av bestämmelserna kommer det inte att gälla förrän vid kommande fastighetstaxering, och jag är angelägen om att man redan för denna period skall försöka rätta till saken, så att fastighetstaxeringen ger ett rättvist utslag, som vi önskar att den skall göra. Hans Wachtmeister avsäger sig allt ansvar för vad som har skett utöver det som riksdagen beslutat när lagen antogs. Ja, Hans Wachtmeister, då kan vi göra det allesammans. Riksdagen har fattat beslutet och sedan är det, som jag sade, andra instanser som har gett ut anvisningarna. Men det hjälper ju inte så mycket om vi tar ansvar för det eller inte. Jag tror ändå vi skall vara medvetna om att vi har fattat ett beslut, och jag anser det riktigt att vi nu starkt understryker de möjligheter som finns att omedelbart rätta till de missförstånd som — det är jag helt övertygad om — har uppstått. Får jag säga ett par ord också om fritidstomterna. Bertil Jonasson tog upp den frågan, och jag svarade delvis på den tidigare. Det kan hända att man, när man fastställt dessa taxeringsvärden, kommit för högt då det gäller tomterna. Är det så att man ligger rätt i fråga om marknadsprisnivån får man ju se efter om man har fått en felaktig uppdelning i tomtvärde och byggnadsvärde. Vid de kontakter jag haft med riksskatteverket har man lovat att undersöka om man hamnat på en felaktig fördelning på de olika posterna.

Fru talman! Bo Lundgren visar på att det är marknadsvärdet som skall vara styrande för taxeringsvärdet. Ja, det har vi beslutat om, och det har gällt för tidigare fastighetstaxeringar också.

Och det visar hur fel det är att basera taxeringssystemet på sådana här speciella faktorer. Jag blir ytterligare styrkt i den uppfattning som jag nyss klargjorde, nämligen att vi behöver skilja taxeringsvärdet och bovärdet åt genom att införa ett nytt system. Det är angeläget att den begärda utredningen kommer till stånd, så att vi får en rimlig och framför allt rättvis skatt när det gäller boende i villor och andra egnahem. Stig Josefson talar om att han har läst propositionen som ligger till grund för den ordning som gäller. Jag tackar för det beskedet. Det är tryggt att veta att en ledamot läser de propositioner som han har att ta ställning till i sitt utskott. Emellertid kom Stig Josefson med beskyllningar om att Hans Wachtmeister och någon mer — kanske var det jag — skulle ha smitit ifrån ett ansvar. Det är då jag frågar om Stig Josefson möjligen hade läst de här anvisningarna i förväg, eftersom han är utan ansvar, Jag för min del hade alltså inte kunnat ta del av detaljanvisningarna, beroende på vad alla vet — åtminstone visste jag det — nämligen att det var först efteråt riksskatteverket utformade reglerna. Om Stig Josefson, som företrädare för skatteutskottet här i riksdagen, hade någon kännedom om vad som komma skulle, borde han ha reagerat. När han inte gjorde det och inte reagerar när skatteutskottet nu får dessa motioner till behandling tycker jag att det är konstigt. Jag tar mitt ansvar så till vida att jag som ledamot av riksdagen vill ändra på de här tokigheterna. Mer kan jag inte göra. När skatteutskottet inte ställer upp på det har i alla fall jag och Hans Wachtmeister gjort vad vi har kunnat, och något ansvar kan i detta avseende icke falla på oss.

Till sist ett par ord om taxeringsvärden på fritidshustomter. De många fritidshusen på ofri grund — det finns, om jag minns siffran rätt, i runt tal 54 000 i landet — åsamkar tomtägarna, i allmänhet jordbrukare, stora ekonomiska problem, därest det finns flera fritidstomter på en gård. Vi har också ett annat problem som kommer att få negativa följder för turismen i vårt land, nämligen de stugor som hyrs ut. Man kan hyra en stuga för några hundralappar i veckan, men det kommer inte att bli möjligt fortsättningsvis, om ägarna av dessa stugor — jag tänker då inte på de kommunala stugbyarna utan på enskilda ägare: jordbrukare, handlande eller den som äger bensinmacken i byn — får en orimlig upptaxering av dessa fastigheter, vare sig de är skiftade eller inte. Det kommer att leda till antingen att man får kanske dubbla hyran eller att man får sälja, i fall det nu går. Det här är problem som skatteutskottet har möjlighet att begrunda allvarligt. Jag hoppas att så sker; jag tycker att det har varit litet valhänt så som Stig Josefson har framställt syftena.
Fru talman! Det räcker inte, Stig Josefson, med att läsa högt ur betänkandet där man gör vissa överslätande formuleringar, t.ex. att betydelsen av trä och andra inredningsdetaljer inte skall överdrivas och att en skattskyldig har möjlighet att i deklarationen ange om trätak eller trägolv inte håller normalstandard osv. Det är inte dessa formuleringar som deklaranterna fått ta ställning till vid ifyllandet av blanketten, utan de har fått kryssa för om de hade kökssnickerier av trä, innertak av trä, golv av trä etc. Det är detta man har fått ta ställning till. Så säger Stig Josefson att då får man överklaga. Det är att skjuta över ansvaret till deklaranterna, och det betyder att de som inte är så företagsamma utan är timida av sig och godtar taxeringen får finna sig i att bli straffbeskattade för att de har t.ex. ett gammalt trägolv. Stig Josefson har inte anfört något som föranleder någon ändring i yrkandet.